Herr talman! Tack, Lena Hallengren, för svaret! Man kan fundera på varför utvecklingen konsekvent går åt fel håll om regeringen nu har ett så brett fokus och arbetar med situationen för barn på alla fronter. Förbättringar kan inte enkelt beordras fram, säger Lena Hallengren. Jag håller helt med om det. Men det går ju inte framåt. Det går oftast bakåt. Jag kommer att återkomma till det här, men först vill jag prata lite om ordet barndomsgaranti. Första gången jag hörde ordet barndomsgaranti var 2016. Vi hade familjerättskonferens i Sverigedemokraterna, och vi hade grupparbete. En grupp hade i uppdrag att titta på problemen kring utsatta barn och komma med förslag till åtgärder. När gruppen presenterade sitt arbete föreslogs egentligen ganska självklara saker - ganska lika de som EU nu skissar på. Det handlade om nolltolerans mot barnmisär, en nollvision mot hemlöshet bland barn, att kvalitetssäkra och höja kompetensen hos dem som jobbar med barnrätt och olika stödinsatser och hjälp till utsatta barn. Det var alltså sådant som jag tror att alla politiska partier egentligen jobbar för. Förslaget var också att lägga detta i ett större paket och att det paketet skulle kallas för barndomsgaranti. Detta vidareutvecklade vi vid vår familjerättskonferens 2017, och jag fick gehör för en barndomsgaranti även av partiledningen. Barndomsgarantin blev också en del av vårt valmanifest inför valet 2018. Nu säger jag inte att EU har kopierat mitt partis idé eller att vår barndomsgaranti ens har något med EU:s barndomsgaranti att göra. Jag kan dock konstatera att när vi sverigedemokrater först diskuterade en barndomsgaranti testade jag att googla ordet och fick inga träffar alls. Tyvärr kom inte valet 2018 att handla om barndomsgaranti eller ens om politik för barns bästa. Socialdemokraterna använde hela sin valstab till att i stället sprida lögner om vad mitt och andra partier egentligen ville. I stället för barnmisär fick vi prata om marknadshyror, vilket är något som vi aldrig föreslagit och som Socialdemokraterna efter valet plötsligt själva ville införa, åtminstone delvis. I stället för att prata om hemlöshet bland barn fick vi diskutera om Danmarks regler för fri abort till vecka 12 egentligen är kvinnoförtryck. I stället för att prata om hur vi blir bättre på att hjälpa utsatta barn ville Socialdemokraterna diskutera om det är kvinnofientligt att vilja ha vårdnadsbidrag och faktiskt träffa sina egna barn. Listan på märkliga utspel från Socialdemokraterna i förra valrörelsen kan göras nästan hur lång som helst. Och jag tror att det fanns en baktanke: Man gjorde allt för att dölja det egna misslyckandet. När siffrorna pekar på ökad otrygghet och ökad utsatthet för våra barn är inte den politiken så intressant att diskutera. Sverige hade mått mycket bättre av att prata om just barns bästa, eller, som vi då ville, om en barndomsgaranti. Självklart är det svårt, för att inte säga omöjligt, att garantera något, inte minst när det gäller uppväxtförhållanden. Extra svårt blir det kanske när man ser samhällets utveckling under senare år med växande utanförskapsområden och en barnfattigdom som faktiskt har ökat i princip konstant de senaste tio åren. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring rörande när Socialdemokraterna kommer att vända de här siffrorna.

Herr talman! Jag föredrar faktiskt att ta barnets perspektiv framför att ta ett vuxenperspektiv, så som regeringen tyvärr alltför ofta gör. När det gäller barnkonventionen var det inte ett problem att den inte var en lag innan. Problemet var att den inte följdes. Vi hade ju en skyldighet att följa den redan innan den blev lag. När jag sålde in barndomsgarantin i mitt eget parti beskrev jag den ungefär som en garanti på en vara, till exempel en bil. Ingen kan garantera att det aldrig blir fel, men om det uppstår problem och fel som blir kända ska vi som samhälle agera. Då ska vi göra allt vad vi kan för att rätta till felen och skapa ett så drägligt och fungerande liv som möjligt med barnets bästa i fokus. Det var så det lades upp. Sedan innehåller barndomsgarantin en lång rad åtgärder som jag tyvärr inte har möjlighet att redogöra för på tre minuter, så jag får hänvisa till våra motioner om man vill gå in på varje enskilt förslag som barndomsgarantin bygger på. Det viktiga är att vi från början inte bygger in problem i systemet. För mig är det viktigt att barnet får sina rättigheter tillgodosedda. Och det tål att upprepas: Barn har rätt till föräldrar, men föräldrar har inte rätt till barn. Det är barnets rättigheter som är det viktiga. Jag vet att regeringen gärna pratar om barnets bästa, men tyvärr klingar det ganska falskt när man läser de framlagda förslagen. Just nu hanterar vi ett par propositioner i civilutskottet, och det är slående hur regeringen envist håller fast vid ett vuxenperspektiv. Bland annat handlar det om föräldraskap för gifta homosexuella, där barnets rätt till sina biologiska föräldrar nonchaleras. För regeringen är det de vuxnas rätt till barnet som uppenbarligen är viktigare än barnets rätt till sina föräldrar. Det finns också ett förslag om införande av fastställande av faderskap elektroniskt, och där har man också ett tydligt vuxenperspektiv. Detta ska göras först efter att barnet har fötts. Varför då? Varför löser man inte problemet innan? Ur barnets perspektiv borde det bästa vara om föräldraskapet är klart när barnet föds. Vi vill att man påbörjar att fastställa faderskapet så tidigt som möjligt i processen, redan vid första kontakten med mödravården eller barnmorskemottagningen. I de allra flesta fall finns det inga tveksamheter kring vem som egentligen är pappa. Då finns det ingen anledning att vänta tills barnet har fötts och utsätta barnet för riskerna med vad som kan hända på vägen och krångla till det. En tidigare utredning och ett fastställande av faderskap långt innan barnet föds är det bästa ur ett barnperspektiv, och det är även det bästa för de blivande föräldrarna. I onsdags skickade vi tre tillkännagivanden till regeringen, och alla tre förslagen finns i Sverigedemokraternas barndomsgaranti. Det handlar om kunskapshöjande åtgärder för dem som arbetar med familjerättsliga frågor, det handlar om möjligheten för socialnämnden att inhämta uppgifter utan samtycke från vårdnadshavaren och det handlar om att kvalitetssäkra vårdnadsutredningarna. Allt detta är sådant som skulle vara allmänt bra för barn. Jag undrar varför Socialdemokraterna väntar med att genomföra sådana här saker. Man bara avvaktar, trots att man har haft regeringsmakten under väldigt lång tid. Under de senaste tio åren har vi bara sett hur det egentligen har gått utför vad gäller barns situation i Sverige. De utsätts för mer våld och har det allmänt sämre, tyvärr.

Herr talman! När det gäller barnkonventionen tycker jag att jag gav en ganska klar förklaring nyss. Barnkonventionen gäller ju oavsett. Vi skrev på den redan 1989 eller när det var, så den har ju gällt under jättemånga år. Problemet är att vi inte har anpassat den övriga lagstiftningen till den. Nu har man infört den som lag. Då krockar den helt plötsligt med en massa andra lagar, och det har man fortfarande inte rättat till. Vad som verkligen oroar mig är den långsiktiga utvecklingen i Sverige. Man kan leva med att allt inte är perfekt om man ändå ser att det blir bättre för varje år, om samhället blir lite tryggare, ekonomin lite bättre och barnen lite mindre utsatta. Men så är det ju inte. Tvärtom ser vi att utvecklingen går åt fel håll. Barnfattigdomen tenderar inte att stadigt minska. Tvärtom har den ökat, enligt SCB, de senaste tio åren. Samma sak är det med våld och brott mot barn. Det finns ingen nedåtgående trend. Enstaka år kan visa på en nedgång, men under de senaste tio åren är trenden tydlig. Det har ökat med 29 procent. Värst av allt är att det dessutom främst har drabbat de yngre barnen. Den största ökningen av misshandelsbrott mot barn handlar om barn under 14 år. Vi tror gärna att Sverige är bäst i klassen och att problemen är små, men verkligheten visar någonting annat. Jag är övertygad om att även Sverige behöver ta krafttag mot problemen, och en barndomsgaranti är en möjlig väg. Mina döttrar är snart vuxna. Den äldsta är snart 21 och den yngsta fyllde 15 i veckan. Vad som verkligen skrämmer mig är det faktum att mina barnbarn löper större risk, jämfört med mina barn, att drabbas av såväl barnfattigdom som kriminalitet och våldsbrott under sin uppväxt. Det måste vi faktiskt göra någonting åt, och det måste vi göra på riktigt.